Herr talman! Herr Helge Karlssons anförande föranledde mig att begära ordet för att ge en litet utförligare orientering i detta ärende, som hotar att återkomma varje år. Redan i 1938 års jaktlagstiftning fick det då redan mer än 100-åriga Svenska jägareförbundet på försök ledningen av jaktoch viltvården i landet. Genom jaktvårdsfondens tillkomst — den bildades samtidigt — erhöll förbundet ekonomiska förutsättningar att anställa dels en riksjaktkonsulent och dels jaktkonsulenter ute i länen samt att tilldela de lokala jaktvårdsföreningarna medel för deras verksamhet. Kontrollen över medelsförvaltning m.m. utövades av Kungl. Maj:ts ombud hos förbundet. Genom 1951 års jaktlagstiftning, som fru Lundblad erinrade om, utvidgades det allmännas insyn i Jägareförbundet. Kungl. Maj:ts ombud ersattes med av Kungl. Maj:t utsedd ordförande i förbundet som tillika är ordförande i överstyrelsen och arbetsutskottet. Som kammarens ledamöter kanske erinrar sig blev den första innehavaren av den posten herr Sköldin i medkammaren. Efter hans för tidiga bortgång har herr Boo ryckt in i hans ställe. Utöver ordföranden tillsätter Kungl. Maj:t en ledamot med suppleant i förbundet och en revisor. I länsorganisationerna, alltså jaktvårdsföreningarna ute i länen, utser numera landsting och hushållningssällskap vardera en ledamot och en suppleant i styrelserna. En konsekvens av jaktlagstiftningen från år 1951 blev att jaktvårdsassistenterna, som numera kallas länsjaktvårdare, överfördes i förbundets tjänst med stationering ute i länsföreningarna, varigenom de fick möjlighet till enhetlig lönesättning och pension. För närvarande har vi i landet en riksjaktvårdskonsulent placerad i Stockholm, 14 jaktvårdskonsulenter, en sjöfågelskonsulent och 31 länsjaktvårdare, vilka helt avlönas av Jägareförbundet. Herr Helge Karlsson sade att Svenska jägareförbundet i dag har ungefär 74 000 personligt anslutna medlemmar, men därutöver har det inte mindre än 90 000 indirekt anslutna, det vill säga delägare i de till Jägareförbundet anslutna jaktvårdsområdena. Sammanlagt blir det alltså 160 000—170 000 medlemmar i Svenska jägareförbundet. Utvecklingen av jaktvårdsområdena är kanske det mest glädjande som skett på jaktvårdsfronten under senare år. Områdenas antal uppgår nu till 1 311, varav alla utom ett är anslutna till Jägareförbundet. Beträffande jaktvårdsområdenas ställning inom jaktvårdsorganisationen bör jag kanske i korthet nämna, att de i viltvårdsfrågor samarbetar med länsföreningarna men att områdena i sådana Övriga angelägenheter, som påverkas av jaktvårdslagstiftningen, är suveräna i förhållande till länsföreningarna och därmed också till Jägareförbundet. Man vågar nog lugnt påstå att decentralisationen inom den nuvarande frivilliga jaktvården sträcker sig längre än inom någon annan organisation i vårt land. Utskottet har redogjort för och fru Lundblad har påpekat de tidigare motionerna i dessa ärenden och deras öde. Vidare framhåller utskottet att jakten liksom viltvården sedan den 1 juli i år står under central tillsyn av ett statligt organ, nämligen statens naturvårds nämnd. Jag skulle emellertid, herr talman, vilja något komplettera utskottets motivering för avslagsyrkandet. För det första vill jag då när motionärerna än en gång framför tanken på jaktråd och ändrad fördelning av jaktvårdsmedlen, älgskadefonden m.m. erinra om att Kungl. Maj:t genom beslut den 5 mars och 4 december 1964 inte funnit tidigare framställningar i dessa avseenden från Jägarnas riksförbund böra föranleda någon Kungl. Maj:ts åtgärd.

I kap. 7 lämnar utredningen en redogörelse över nuvarande ordning och jaktvårdsarbetets utveckling. Jag vill citera vad utredningen slutar med på s. 134 i detta kapitel: »Det är jaktutredningens uppfattning, att den sålunda under mer än ett sekel gällande principiella ordningen för jaktvårdsfrågornas centrala handläggning på det statliga planet fungerat väl.

Hela frågan om organisationen kommer alltså upp i samband med behandlingen av betänkandet och kommer givetvis också att uppmärksammas av remissinstanserna. Det förhållandet att betänkandet nu är på remiss innebär — det säger sig självt — att man i detta läge och enbart av detta skäl inte kan villfara motionärernas begäran om en ny jaktutredning. Låt mig så, herr talman, endast få tillägga några få ord. Jordbruksutskottet har i år besökt Öster-Malma jaktvårdsgård och jaktvårdsskola och ingående tagit del av Jägareförbundets verksamhet. Jag har — liksom skulle jag tro utskottet i övrigt — funnit att förbundet arbetar väl och framgångsrikt. Tyvärr fann vi emellertid att det samgående mellan Svenska jägareförbundet, Jägarnas riksförbund och andra smärre jaktorganisationer som finns i landet och som vi ansett oss med berättigade skäl kunna förvänta ännu inte kommit till stånd. Förhandlingar därom har pågått under flera år men något samgående eller någon sammanslagning har tyvärr ännu inte skett. Det råd som jag i all välvilja skulle vilja ge motionärerna är, herr talman, att de uppmanar den minoritet som de företräder att sluta upp tillsammans med landets övriga jägare i en organisation. Jaktoch viltvården främjas inte av splittring i fråga om mark och verksamhet. Att verka för sina idéer tror jag dessutom att man gör med större framgång inom än utanför den av regering och riksdag så att säga auktoriserade organisationen. Jag hoppas innerligt att ett sådant samförstånd skall kunna nås och att vi framdeles skall kunna räkna med bara en organisation bland Sveriges jägare. Det tror jag skulle gagna både jaktoch viltvården bäst. Herr talman, jag ber att med denna mera utförliga motivering få instämma i bifallsyrkandet till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt mycket. Låt mig bara först göra ett tillrättaläggande av herr Nils Hanssons återgivning här. Vi har inte återkommit med någon motion. Det är mig veterligt första gången som denna motion om en utredning beträffande jaktorganisationen är uppe i riksdagen. Den motion vi talade om förra gången gick endast ut på att få medel från jaktfonden till Jägarnas riksförbund. Låt mig också säga att när jag nämnde medlemssiffran 75000 i Jägareförbundet gjorde jag det med utgångspunkt från antalet direkt anslutna. Jag är medveten om att det finns ytterligare 90 000 som är kollektivt anslutna, men huruvida man skall räkna dem som fullvärdiga medlemmar eller inte har jag inte klart för mig. Jag vet inte om det föreligger reservationsrätt när det gäller den kollektiva anslutningen, och jag vet inte heller i vad mån de har rösträtt på stämmorna i likhet med dem som är direkt anslutna. Därför har jag uteslutit dessa. även om man skall inräkna dem innebär det bara att den opinionsyttring som tar sig uttryck i Jägarnas riksförbund sjunker till 6 å 7 procent. Den siffran är givetvis mindre, men den är ändå betydande. Låt mig, herr talman, sluta med att säga att när det gäller den jaktutredning som har företagits och som är ute på remiss har domänstyrelsen i viss mån gått på de linjer vi har tänkt oss. Man har ansett att det bör inrättas länsälgnämnder i varje län. Vi har gått något längre i vår motion, där vi framför allt har siktat till att få till stånd en utredning som vi tror skulle vara till gagn för den jaktvårdande verksamheten i vårt land. Jag ber att få vidhålla mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Det är inte min avsikt att nämnvärt förlänga dagens arbete. Jag har emellertid med anledning av jordbruksutskottets utlåtande nr 21 funnit anledning att ta kammarens tid en aning i anspråk. Det är en missuppfattning om man anser att motionens syfte i första hand är att få till stånd en jordbrukspolitisk diskussion. Det är från den synpunkten något tveksamt om remissen till jordbruksutskottet var helt riktig. Vad vi motionärer i denna motion, nr 67, som alltså avlämnades redan den 19 januari i år och inte kommit upp till behandling i kammaren förrän i dag, den 30 november, i första hand syftade till var ett försvarspolitiskt resonemang. Jag skall be att ur motionen få citera följande: »När man i dessa dagar» — det var alltså i början på året — »diskuterar en minskning av självförsörjningsgra den i vårt land genom krympning av det svenska jordbruket, är detta en verklig anledning till oro ur försvarssynpunkt. Många menar att det under sådana omständigheter inte är särskilt stor mening med att över huvud taget ha något svenskt försvar.» Vidare framhålls det i motionen att lagerhållning visserligen är aktningsvärd och bra men aldrig kan ersätta ett levande och rikt differentierat inhemskt jordbruk med blandade små och stora brukningsenheter. Jag finner det egendomligt att denna skäligen blygsamma motion inte har kunnat bli föremål för behandling tidigare, så att kamrarna fått ta ställning till motionens krav om att de synpunkter som riksdagen kunde ha på den här frågan skulle översändas dels till jordbruksutredningen, dels till försvarsutredningen. Utskottet förklarar att eftersom 1960 års jordbruksutredning redan avlämnat sitt slutbetänkande och försvarsutredningen befinner sig i slutskedet av sitt utredningsarbete, bör motionen inte nu föranleda någon riksdagens åtgärd. Jag betraktar detta »nu» såsom en anvisning om att vi får debattera denna fråga i dess stora sammanhang, när jordbrukspolitiken kommer upp till diskussion på vårsidan. Herr talman! Jag skall med anledning härav icke nu ställa något yrkande.

Herr talman! Herr Svanström ställde inget yrkande, så det är kanske onödigt att jag tar till orda. Men eftersom han tycker att det är märkligt att motionen inte blivit behandlad tidigare, vill jag säga att han i viss mån kan ha rätt i att ärendet är sådant att det borde ha kunnat behandlas under vårriksdagen. Listan på uppskjutna ärenden behandlades emellertid av riksdagen i våras, och det fanns ingen som anmärkte på jordbruksutskottets förslag vid det tillfället. För övrigt är det ju riktigt att denna fråga kommer tillbaka vid den diskussion vi får nästa år. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag. samt att Kungl. Maj:t måtte uppdraga åt medicinalstyrelsen och socialstyrelsen att utarbeta en entydig definition av begreppet handikappad och ett lämpligt tillvägagångssätt för att bedöma, huruvida den sjuke uppfyllde definitionens villkor.

Herr talman! Jag vill gärna lugna herr talmannen och dem som i kammaren och allmänna beredningsutskottet företräder majoritetslinjen med att det här inte är något polemiskt inlägg. Emellertid skulle jag gärna vilja göra några kommentarer. Att frågan om de handikappades situation och samhällets ansvar för den gruppen tilldrar sig ett stort och tilltagande intresse hos vårt folk är alldeles uppenbart. Var och varannan dag läser man i tidningarna om de handikappade. Organisationer med intressen som gränsar till de handikappades livssituation gör uttalanden och uttrycker sin mening och sin uppfattning. De motioner som vi nu behandlar och det utlåtande som föreligger här visar samma sak: de handikappade är i blickfältet. Jag skulle tro att partierna tycker att det är matnyttigt att vara engagerad för de handikappade. Alla partier är alltså mycket positivt inställda i denna fråga. Och rätt så! De handikappade är en väsentlig del av vårt folk. Om fem procent av vårt folk — för all del en mycket lös siffra — kan betecknas som handikappade, betyder det ju att i vår samhällsegemenskap finns mer än 350 000 personer som på ett eller annat sätt lider av ett handikapp. Här ryms alla slag av handikapp, från lättare rörelsehämningar av statisk natur till smärtsamma förlamningar av både kropp och psyke med rötter i födelseskador eller i tidiga infektioner av förödande art. Det synes mig nu såsom om den uppgift som förestår samhället inte bara är av rent praktisk art, utan även en mentalitetsfråga, säg gärna en psykologisk fråga, som den moderna tiden talar om. Samhället, som utgörs av de någorlunda friska och normala människorna, har att acceptera att de handikappade utgör en helt normal del av vårt gemenskapsliv. Man skulle kunna säga att det inte är något märkvärdigt med en handikappad. Vi har och kommer att ha en stor grupp handikappade såsom en del av vårt folk. Risken är — det vet vi alla — att de handikappades antal ökar. Genom den intensivare trafiken finns all anledning att tro att trafikskadorna tyvärr kommer att öka, vilket torde innebära ett ökat antal handikappade. Vi har att lära oss att inte sentimentalisera, att inte på ett överdrivet sätt tycka synd om de handikappade och att inte mena att vi gör något alldeles särskilt, då vi på ett eller annat sätt hjälper en handikappad. Stöd åt de handikappade bör i vårt medvetande ingå såsom en normal del av vårt samhällsansvar. Här är förgreningarna många. Vi möter de handikappade i trafiken. De går över en gata. Vi ser dem i en affärskö och möter dem i ett arbete. Frågan är i vilken grad vi skall ge en handikappad möjlighet att på en arbetsplats fullt ut få ge uttryck för den begåvning och de förutsättningar som han i övrigt har. Samhället måste alltså acceptera de handikappade såsom en fullt normal del av vårt gemenskapsliv, och det är ingenting särskilt med det. Problemet omfattar dock även de handikappade själva. Dem är man litet mera rädd att tala om. Ändå tror jag det är en mycket väsentlig sak. De handikappade har att lära sig att de inte är eller åtminstone inte bör vara någon alldeles säregen grupp med särskilda krav på eller emotionella inklinationer till barmhärtighet. En handikappad i vårt folk har på sitt sätt, om jag nu blir rätt förstådd, att dela allas våra villkor. Resurserna i samhället är begränsade. Vi har talat om detta tidigare i dag i denna kammare, Såsom handikappad har jag rätt till naturlig omvårdnad och särskild uppmärksamhet. Allt som jag såsom handikappad kanske vill ha kan jag dock inte få. Det kan inte någon i vårt samhälle i socialt avseende. En handikappad måste lära sig att han är en naturlig, fungerande del av ett helt sammanhang. Han är en fullt ut accepterad del, eller bör vara det, av vår samhällsgemenskap med de förmåner det innebär och med de förpliktelser som följer därav. Jag vet, delvis av egen erfarenhet, att frestelsen hos en handikappad människa till isolering är mycket stor. Man säger: Jag drar mig tillbaka från livet. Samhället får väl klara mig så gott det kan. Det är nu en dålig lösning av ett personligt och socialt problem. Det är en falsk lösning. Det gäller för den handikappade att godta den situation i vilken han befinner sig och med all energi göra det bästa av den tillvaro som han har att leva i — med läkares, goda människors och myndigheters sakliga och positiva stöd. Jag tror att de två psykologiska faktorerna är mycket väsentliga: Samhällets accepterande av de handikappade som någonting inte särskilt märkvärdigt, som en normal del av vårt gemenskapsliv, och de handikappades egen inställning att de inte är särskilt märkvärdiga, utan med sitt handikapp är en del av ett större sammanhang. Det föreliggande utlåtandet synes mig vara mycket fint. Det ger en god, koncentrerad beskrivning av de handikappades situation i vårt folk för närvarande. Jag tycker mig också av det kunna utläsa en mycket positiv och ansvarsmedveten grundhållning till handikappfrågan. Utlåtandet är ju enhälligt, och som jag annonserade inledningsvis har jag intet annat yrkande än om bifall till utskottets förslag. Det är därför inte på minsta sätt min avsikt att animera till en handikappdebatt, men några ytterligare kommentarer önskar jag i all korthet få göra. Handikappfrågorna är alltså på gång. Folk är intresserade av dem, Myndigheterna är vakna och försöker göra sitt allra bästa. En handikapputredning arbetar. Det viktiga synes mig nu inte vara att få veta exakt hur många handikappade vi har i vårt folk — det viktiga är i stället att effektiva och meningsfulla åtgärder för handikappade människor blir genomförda. Då tror jag personligen att många som nu är, skall vi säga, dolda handikappade kommer att lockas ur sitt mörker fram i ljuset och i ökad grad ta de möjligheter i anspråk, som samhället har att erbjuda. Precis som utskottet tror jag inte heller att det är möjligt, som man har önskat i någon motion, eller ens önskvärt att åstadkomma en klart avgränsad definition av begreppet handikapp. Jag tror att man måste ha klart för sig att vi här lever i en dynamisk situation. Någonting händer ständigt i medicinens sätt att bedöma och förstå människokroppen och då även dess handikapp; handikapptänkandet är under utveckling. Att då försöka låsa in handikappbegreppet i en färdig definition finner jag personligen inte särskilt lyckligt. Den bestämning som man har givit handikapputredningen att arbeta med är »personer som av fysiska eller psykiska skäl möter mera betydande svårigheter i sin dagliga livsföring». Den arbetsbeskrivningen synes mig vara till fyllest. Men två kommentarer vill jag här göra. När jag sysslat litet med dessa frågor har jag upptäckt att det inte är så lätt att vinna klarhet i vad som menas med psykiska handikapp. Vilka är psykiskt handikappade? Hur skall vi gripa oss an den frågan? Ja, man kan ju säga att vi alla är det mer eller mindre! Men därmed kommer vi inte långt, det är inte detta som här avses. Handikapputredningen får väl möda sig att vinna klarhet på den punkten, eftersom det också är dess uppgift att se vad samhället kan göra för de psykiskt handikappade. Vad är ett psykiskt handikapp? Tag t.ex. en fobi. Det finns människor som inte vågar åka tunnelbana därför att dörrarna stängs automatiskt. Vi kan skratta åt sådant, men det är ett psykiskt handikapp. Skall de få åka taxi i stället? Jag har naturligtvis ingen mening i det avseendet, utan vill bara peka på att här finns en problematik som inte är tillräckligt väl penetrerad. Ett annat exempel är de människor som går ibland oss med ångestneuroser. Ganska många arbetstimmar tas från vår produktion därför att ångesten slår sitt grepp om dessa människor så att de inte orkar eller inte kan utföra sitt arbete — av några säregna och typiska skäl. De är psykiskt handikappade. Jag vet ännu inte vad vi skall göra för att hjälpa sådana människor och vilket ansvar vi har — jag vill bara peka på att också detta är en mycket väsentlig fråga. Det gäller alltså inte bara ett skadat ben eller någonting sådant — också andra sidor hos en människa kan göra henne till handikappad. Så tror jag personligen — frågan kan vara av mindre betydelsefull art men är det kanske inte — att ett enhetligare språkbruk skulle ha visst värde. Nu talar vi om invalider och vanföra, vi säger att människor är rörelsehämmade, har synskador eller hörselbesvär, och på sistone har vi även fått termen handikappade. Skulle det inte vara bra om vi fick ett samlat begrepp i vårt språkbruk för detta slags besvär? Jag tycker att handikappad låter litet bättre än vanför eller invalid. Jag tycker också att det låter litet bättre med handikappfordon än med invalidfordon. Tyvärr ansåg man förr i tiden att det var något fel med den människa som var, som man sade, vanför eller invalidiserad. Den människan hade på något sätt en stämpel på sig. Vi arbetar nu på att komma ifrån denna uppfattning och att inlemma de handikappade helt och fullt i vårt samhälle. Denna fråga är kanske inte så stor, men för de handikappade har den en viss betydelse och kanske också för samhället. Jag tror inte alls på idén om en enhetlig definition av de handikappade, såsom jag nyss sade, men måhända är det en klok åtgärd att överväga om det inte skulle vara möjligt att göra en enhetlig beskrivning av de människor som drabbats av svårigheter av fysisk eller psykisk art. Vi lever nu en gång i hög grad genom våra känslor, inte bara genom vår klokskap och våra intellektuella avgöranden. Till frågan om handikappstödet vill jag bara göra några randanmärkningar. Alla är vi överens om att det behövs mer information. Det har betonats i motionerna och även av utskottet. Den saken behöver vi därför inte diskutera. Handikappstödet — och det är det som är problematiken — delar villkor med andra sociala förmåner av något ovanlig art. Man känner inte till vilka förmåner som finns, och därför blir dessa stundom outnyttjade. Självfallet bör allt göras för att öka informationen — därom är vi alla ense. En annan sak som utskottet också har tagit upp är angelägenheten av att en samordning kommer till stånd. Eftersom jag råkar höra till den grupp som är måttligt handikappad har jag under det sista året haft anledning att ta kontakt med myndigheterna i ett fall som berör mig själv; en laglig möjlighet som stått mig till buds. Alla har i telefonerna varit förtjusande och utomordentligt vänliga, men oj vad många samtal jag har fått ringa och vilken tid det tog innan jag över huvud taget kom rätt. Man visste helt enkelt inte var jag skulle få besked. Jag är medveten om att mycket har gjorts och vilka svårigheter som föreligger. Vi har fått ett nytt sjukhus i Högdalen där jag bor. Jag har haft en smula kontakt med det sjukhuset. Här förekommer s.k. eftervårdsbehandling. Här finns gamla ensamma människor som är i behov av hjälp. De har här en viss möjlighet att bli hjälpta genom statens försorg. Många av dem orkar emellertid inte med den psykiska prestation som det innebär att leta rätt på det organ som kan hjälpa dem. Jag är alldeles viss om att det skulle vara av utomordentligt värde om vi i vårt samhälle kunde få en starkare ställning för en kuratorisk vård; nu talar vi om handikappade människor. Folk orkar ofta inte med att klara dessa uppgifter. Jag som inte är alldeles ovan att umgås med myndigheter har lyckats genomföra ett visst projekt. Det har tagit mig ett år och två månader att göra det, och det har föranlett mycket arbete. Alla har varit mycket vänliga, det är jag angelägen att betona. Men jag tänker på vanliga enkla människor som inte är så vana att umgås med myndigheter. De orkar inte med den saken. Jag tror att det är en uppgift för samhället att inte bara ställa resurser till förfogande utan att också hjälpa människor som verkligen behöver vård att få denna vård. Det råder alldeles säkert inga delade meningar härom. Detta är inte polemiskt sagt utan mera en kommentar när vi nu behandlar detta ärende. Mycket mer vore väl att säga i denna fråga, bl.a. beträffande idén om en vårdlag. En stor socialpolitisk kommitté säger att det skulle vara utmärkt med en vårdlag för handikappade. Allmänna beredningsutskottet säger också att det tror att en vårdlag är någonting som hör framtiden till. Men initiativ mäktar man inte ta. Jag tror emellertid att en sådan lag hör den framtida socialvården till. Handikappfrågan är på gång i olika avseenden och på aktuella fronter. Handikapputredningen kommer så fort som möjligt med uppslag och idéer — ett samlat grepp som den moderna och populära termen lyder. Vad jag här velat säga är att handikappfrågan har en, skall vi säga, miljösida, en mentalitetssida för både samhället och de handikappade. Jag tror att den är väl så viktig som alla beslut vi fattar om möjligheterna för de handikappade att få stöd. Så har också handikappfrågan en praktisk sida. Båda dessa sidor måste finnas med i vår fortsatta handläggning av handikappfrågorna. De handikappade är och förblir en icke obetydlig del av vårt folk. Vi måste i möjligaste mån ge dem — och de människor som de handikappade har att leva samman med får vi inte glömma — hemkänsla i vårt samhälle, Jag tror att vi är på väg, och här skiljer som jag upplever det alls inte partigränser. Här är det fråga om en gemensam upplevelse av medmänsklighet, som vi alla vill se i funktion. Herr talman! Med uppriktig uppskattning av ett klokt skrivet utskottsutlåtande och med förhoppningen att de tankar som jag ovan antytt skall vara av något litet värde för riksda gens fortsatta behandling, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Schött har frågat om inrikesministern anser att man bör överväga en ändring av nuvarande bestämmelser om tidpunkten för val av kommunernas styrelser så att mandattiden räknas från och med året efter det då kommunalval ägt rum. Vidare har herr Schött frågat om en sådan ändring kan och bör övervägas utan avvaktande av länsdemokratiutredningens prövning av frågorna rörande minoritetsrepresentationen i kommunernas styrelser. Enligt fastställd fördelning av ärenden inom inrikesdepartementet ankommer det på mig att besvara frågorna. I och för sig kan det finnas skäl att överväga en sådan ändring som herr Schött har antytt. Emellertid skall grundlagberedningen enligt sina direktiv undersöka bl.a. formerna för ett valtekniskt samband mellan riksdagsval och kommunalval. Resultatet av beredningens arbete i denna del kan få betydelse även för valen av kommunernas styrelser. Den av herr Schött ifrågasatta ändringen torde därför få övervägas när ställning tas till nämnda utredningsresultat.
Herr talman! Först ber jag att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga. Anledningen till frågan var den enligt min och mångas mening egendomliga ordning som nu råder, nämligen att mandattiden för styrelserna i våra kommuner med undantag av Stockholms stad påbörjas inte den 1 januari året efter kommunalvalet utan först den 1 januari därpå följande år. Den folkvilja som kom till uttryck vid septembervalet 1966 slår således i fråga om sammansättningen av drätselkammare, kommunalnämnder och landstingens förvaltningsutskott igenom icke på nyåret 1967 utan först på nyåret 1968. Detta förhållande måste betecknas som otillfredsställande, alldeles oavsett vilken partitillhörighet man har. Många har också, då frågan nu genom den senatse valutgången fått ökad aktualitet, uttalat sin förvåning över den rådande ordningen. Någon har vid samtal med mig rent av vägrat tro att det verkligen kan förhålla sig på detta sätt. Vederbörande var stockholmare och visste att kommunalvalet i september i hans kommun slagit igenom i Stockholms stadshus i fråga om den kommunala ledningen redan i oktober månad. I sammanhanget ställer man sig helt naturligt också frågan: Varför skall det vara olika ordning i Stockholm och i övriga landet? Om folkviljan i fråga om kommunernas styrelser kan effektueras i huvudstaden inom en månad, borde det rimligtvis i landets övriga kommuner kunna ske efter ett kvartal. Att som nu låta det dröja fem kvartal kan inte vara tillfredsställande. Såvitt jag kunnat finna har frågan om tiden för val av kommunernas styrelser ej varit föremål för riksdagens behandling sedan år 1953 i samband med antagande av den nya kommunallagen. I kommunallagkommitténs betänkande år 1952 hade en majoritet av fem ledamöter uttalat sig för att samma mandattid skulle gälla för fullmäktige och för kommunernas styrelser, medan fyra ledamöter reserverade sig för systemet med ett års förskjutning som dittills gällt inom landskommunerna. För städerna fanns före kommunallagen inga lagregler, om styrelsernas mandattid. Det är att märka att departementschefen följde majoriteten men att konstitutionsutskottet följde reservanterna och att det var den senare linjen som segrade i riksdagen.

Argumentet att de nyvalda fullmäktige skulle vara mindre skickade att så kort tid efter valet som här avses utse styrelse synes mig ej kunna tillmätas större vikt. Erfarenheten visar, att vid varje val en mycket stor procent fullmäktige omväljes. Och de som väljes första gången är ofta personer, som redan förvärvat viss erfarenhet i nämnder och styrelser eller eljest ådagalagt intresse för kommunala angelägenheter. Enär såsom kommittémajoriteten erinrat förskjutningarna mellan partierna vid fullmäktigvalen mera sällan är avsevärda, är det sannolikt, att den styrelse, som utses av de nyvalda fullmäktige, oftast kommer att innesluta flertalet av ledamöterna i den äldre styrelsen. Med hänsyn till dessa förhållanden torde man ej behöva hysa några farhågor för att genomförandet av förslaget skulle bli till nackdel för kontinuiteten i det kommunala arbetet. Helt allmänt sett förefaller den föreslagna ordningen kunna underlätta detta arbete genom att de friktioner undvikes som kan uppstå mellan en nyvald representation och en styrelse, vars sammansättning icke återspeglar representationens. Att samspelet mellan kommunens båda viktigaste organ är av stor betydelse för den kommunala verksamhetens fortgång behöver icke här särskilt understrykas.» Herr talman! Jag ansluter mig helt till vad dåvarande departementschefen här anförde. I det svar som jag nu har erhållit av statsrådet Lundkvist framhålles, att det i och för sig finns skäl att överväga en sådan ordning som jag har antytt. Men så hänvisas till grundlagberedningen och att man i avvaktan på den bör dröja med detta övervägande. Jag anser emellertid att det inte är lyckligt att man avvaktar denna utredning, och jag kan inte se att det skall vara nödvändigt. Jag anser det för min del angeläget att man här söker komma fram till den anordning som Kungl. Maj:t redan 1953 ansåg lyckligast och mest överensstämmande med »den moderna demokratiens allmänna grunder». Än en gång ber jag att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret.
Herr talman! Jag har såsom framgår av mitt svar en positiv inställning till att denna fråga skall övervägas. Eftersom den emellertid visade sig vara en så kontroversiell fråga när den behandlades förra gången i riksdagen, då såsom här riktigt har skildrats den ordning, som utredningsmajoriteten hade föreslagit och som interpellanten här vill ha, hade upptagits i propositionen, men riksdagen ändå förkastade propositionens förslag på denna punkt, så finns det skäl för att utreda frågan först. Jag menar emellertid för min del, att man inte bör ta initiativ till utredningar, som kan visa sig vara överflödiga. I detta fall vet vi att frågan kan bli — och för övriga redan är — föremål för behandling i grundlagberedningen.

Herr talman! Det är givetvis med glädje som man konstaterar herr statsrådets tydligen positiva inställning till frågan i sak. När det gäller tidpunkten för genomförande av en ny ordning tror jag emellertid att det är angeläget att detta inte dröjer för länge. På riksplanet talar vi gärna om värdet av en stark regering. Jag menar att det är ytterligt angeläget att vi får starka regeringar även ute i våra kommuner, inte minst i storkommunerna med deras många problem. Härför fordras främst att de återspeglar den aktuella fullmäktigerepresentationen. Jag tror också att den ordning som jag antytt och som herr statsrådet tydligen innerst inne gillar skulle medverka till att stimulera det politiska intresset. Hur länge nu grundlagberedningen kommer att dröja, är det svårt att säga. Jag hade för min del bedömt som lyckligt om detta ärende hade kunnat behandlas för sig självt utan avvaktande av grundlagberedningens resultat, och något verkligt hinder för en sådan ordning har jag för min del svårt att finna.
Herr talman! Jag konstaterar bara att det enda som tycks skilja oss åt är att herr Schött är mera pessimistisk än jag när det gäller grundlagberedningens arbete. Jag föreställer mig ändå att vi skall hinna få fram detta arbete och också uppnå resultat på den punkt, som herr Schött nu diskuterar, före nästa val.

Herr talman!

Med anledning av hennes frågor vill jag först erinra om att det nordiska Tanganyika-projektet inte är det enda nordiska projektet av u-hjälpskaraktär. Det finns för närvarande tre sådana projekt. Ett kooperativt utbildningsprogram förbereds sålunda gemensamt i Kenya och avtal därom är avsett att slutas mellan Danmark-Finland-Norge Sverige samt Kenya. Ett äldre projekt kan också hänföras dit: det skandinaviska undervisningssjukhuset i Korea som sedan tio år bedrivs i enlighet med ett avtal mellan Danmark-Norge-Sverige och Korea. Projektförvaltningen i Norden består i vart och ett av fallen av dels en särskild nordisk styrelse — Tanganyikastyrelsen, Koreastyrelsen och den provisoriska Kenyastyrelsen — med företrädare för givarländerna, dels ett internordiskt projektsekretariat som sorterar under vederbörande projektstyrelse. Utvecklingen har emellertid visat, att dessa tre separata förvaltningsorganisationer blivit allt mindre ändamålsenliga. Ministerkommittén har tagit konsekvensen härav genom att ge enhälligt förord för en mera rationell administration, som också enligt dess mening stärker den nordiska karaktären av det samarbete som bedrivs och ingalunda som interpellanten förmodar låter denna gå förlorad. Inte heller ligger det något motsägelsefullt i den ändring, varom biståndsministrarna för sin del enats i Köpenhamn i augusti detta år och de intentioner som Nordiska rådet år 1961 gav uttryck för, när det rekommenderade tillsättandet av en ministerkommitté för samordning av ulandshjälpen. De nya riktlinjerna är resultatet av fem års praktiska erfarenheter som pekat just på behovet av närmare samordning, behovet av en mindre tungrodd delgivning av varje detaljfråga till de fyra länder, som samarbetar på givarsi dan, och ett ökat förtroende för varandra som har möjliggjort delegering av administrativa frågor till ett av de fyra länderna. När Tanganyika-projektet tillkom, fanns bara embryon till särskilda biståndsorgan i de nordiska länderna för dessas respektive direkthjälp till utvalda u-länder. Sedan sådana organ tillkommit, har Korea-projektets separata förvaltning med sitt huvudkontor i Oslo införlivats med det norska biståndsorganet Norsk utviklingshjelp, och dess generalsekreterare utnyttjar dess administrationsapparat. För nordiska Tanganyika-projektet har det löpande arbetet från början genom särskilda överenskommelser och beslut förlagts till det svenska biståndsorganet, numera SIDA, och den nordiska exekutivsekreteraren har helt replierat på dess tjänster för rekryteringsoch kamerala frågor. Det är i konsekvens härmed man ämnar lägga på den danska biståndsadministrationen uppgiften att sköta den dagliga arbetsrutinen beträffande det nya nordiska Kenya-projektet. I samtliga fall uppträder emellertid de nationella biståndsorganen gentemot respektive mottagarland som instrument för den nordiska styrelse, som är dess arbetsgivare och närmast under ministerkommittén ger direktiv för verksamhetens utformning i alla principiella frågor och alla praktiska ärenden av större räckvidd. Både bokstavligt och bildlikt flaggas det med alla nordiska flaggor vid projekten och i deras administration.

Det kommer att ge möjlighet till bättre överblick över de ekonomiska åtagan dena i stort, till bättre koordination av erfarenheter, som man då kan tillgodogöra sig från ett projekt till ett annat, samt bidraga till en mera objektiv avvägning mellan nya önskemål och projektförslag. Man uppnår en enhetlig praxis i en rad praktiska frågor. Det är alltså emedan ministerkommittén värdesätter vad interpellanten kallar en väl fungerande nordisk administration som detta förslag tillkommit. Alltjämt förutsätter jag såsom jag uttalade i Oslo 1963 och vilket fru Segerstedt Wiberg citerar, att varje lands representanter i den nordiska styrelsen skall ha utrymme för egna bedömanden och inte genom förhandsdirektiv från respektive regeringar, som utser dem, bli oförmögna till nödvändiga kompromisser. Givetvis måste dock de av regeringarna och riksdagarna beslutade anslagsramarna respekteras. Interpellantens sista fråga har jag redan indirekt besvarat. Tanganyika-projektet administreras redan i stor utsträckning av det svenska biståndsorganet SIDA, och ingenting tyder på att de andra nordiska länderna önskar göra ändring i detta förhållande. I denna sin administrationsuppgift tar SIDA uteslutande direktiv av den nordiska styrelsen och den nordiska ministerkommittén. Med denna redogörelse anser jag mig ha besvarat fru Segerstedt Wibergs frågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lindström för svaret, som jag gärna vill knyta några reflexioner till. Det framgår av svaret att ministerkommittén vill införa en enda samnordisk styrelse för u-hjälpen. Det är möjligt att en sådan ordning kan visa sig ändamålsenlig, men förutsätter inte den ordningen att man liksom hittills har ett självständigt sekretariat? I annat fall får man visserligen en samnordisk styrelse men inte det samnordiska framträdande och det samnordiska ut förande som åsyftats av Nordiska rådet. Detta önskade i sin rekommendation 1961 att få till stånd den gemensamma =: nordiska = biståndsinsats som också omnämns i proposition 100 år 1962. Den gemensamma insatsen har man tänkt sig skall framträda på ett sådant sätt särskilt i Tanganyika och där verka som exempel för hela Afrika, så att man får ett intryck av hur en semensam — jag understryker ordet semensam — nordisk insats kan göras. Vad man har önskat demonstrera är hur en grupp stater frivilligt kan samarbeta. Samarbetet som sådant har alltså till syfte dels att ge en materiell effekt, dels att ge en psykologisk effekt. Denna önskan förefaller det mig som om man har förstått och uppskattat i Tanganyika. Regionalt bistånd är en ovanlig typ av u-landshjälp, och regionalt bistånd, sådant som det nu påbörjats av de skandinaviska länderna, har ingen motsvarighet på annat håll, sade statsrådet Lindström år 1963 i Nordiska rådet. Statsrådet sade den gången dessutom att hur vi löser de organisatoriska problemen kommer att följas med uppmärksamhet av den internationella expertis på tekniskt bistånd som en gång må komma att deklarera att vårt exempel manar till efterföljd eller att varna för en upprepning. I detta sammanhang skulle det vara av intresse att höra hur den av ministerkommittén förordade administrationen skall fungera, om man inte ämnar tillsätta ett gemensamt sekretariat. De nordiska u-landshjälpinsatserna är ju mycket olika konstruerade. Jag kan inte finna annat än att statsrådet nu faktiskt har frångått detta tidigare klart markerade = ställningstagande. Detta måste jag beklaga, ty jag är övertygad om att statsrådet hade rätt i sin åsikt att det nordiska samarbetet, som det har kommit till uttryck i Tanzania, är något unikt. Det har ju också rönt uppskattning. Det visar inte minst ett uttalande av finansministern i Tanzania, herr Jamal, när han säger att detta samarbete är av betydelse också därigenom att det visar hur flera länder kan samarbeta, då det gäller att bistå ett u-land. Sådana uttryck för uppskattning finns det flera. Nordiska rådets presidium «delar uppenbarligen inte heller statsrådets åsikt att den samnordiska karaktären bibehålles, om en ny administrationsform införes. Presidiet ifrågasätter till och med om inte 1963 års avtal måste revideras. Det avtalet bygger som bekant på Helsingforsavtalet. Jag skulle vilja fråga statsrådet hur man har tänkt sig kunna bibehålla den samnordiska karaktären, när man nu lägger praktiskt taget hela det löpande arbetet på SIDA, eller annorlunda uttryckt: då de befogenheter som hittills har tillkommit den nordiska exekutivsekreteraren övertas av SIDA? Om jag förstått rätt har arrangemanget bekräftats av styrelsen. Jag vet inte om ministerkommittén har tagit ställning. Såvitt jag förstår har den underrättats om det. Jag betvivlar inte att själva arbetet kan bli effektivt på samma sätt som jag förutsätter att SIDA i övrigt arbetar effektivt. Men hur uppfattar man i Tanzania omläggningen och hur skall man där hädanefter förstå att inom projektet samarbetar flera stater gemensamt och friktionsfritt, för att än en gång citera statsrådet. Vidare är jag litet konfunderad över att statsrådet talar om »behovet av en mindre tungrodd delgivning av varje detaljfråga till de fyra länderna». Om denna tungroddhet har tidigare ingenting hörts, och jag tror inte att det från ministerkommittén rapporterats om något sådant till Nordiska rådet. Inom rådet tror jag att man, som presidiet framhåller, alltmänt varit av den åsikten att den hittillsvarande arbetsformen »befunnits praktiskt bruklig och fungerat såvitt känt är i stort sett väl». Det skulle förvåna mig om man inom styrelsen för Tanzania-projektet varit medveten om att arbetet där inte varit effektivt.

Detta förslag har märkligt nog inte varit remitterat till den nordiska styrelsen för yttrande. Om det fullföljes skulle det innebära, att projektets nordiska karaktär förloras.» Fortfarande vill jag också efterlysa en rapport till Nordiska rådet, detta i enlighet med Helsingforsavtalet.

Detta kan vara ett praktiskt arrangemang, men jag har svårt att se att det överens stämmer — och det är det som här är det väsentliga — med Nordiska rådets intentioner och tidigare avtal. Ur sprungligen valdes ju dessutom Tanzania för att inget av de nordiska länderna där hade någon verksamhet som kunde sammanblandas med en nordisk insats.

Hålles verkligen under nuvarande förhållanden den nationella byråkratien i bakgrunden så att den inte med förhandsdirektiv försvårar kompromisser som är nödvändiga för att ge ett effektivt nordiskt samarbete? Till slut måste jag erkänna att jag inte riktigt förstår den passus i svaret, vari statsrådet säger att »givetvis måste de av regeringarna och riksdagarna beslutade anslagsramarna respekteras». Har detta hittills inte skett? För att förebygga ett misstag vill jag här också gärna påpeka att beräkningsgrunderna för bidragen i min interpellation inte återgivits korrekt. Jag har angivit 45 procent för Sverige men enligt det hittillsvarande avtalet har det varit 50 procent. Jag skulle ändå vara tacksam om statsrådet ville förtydliga den passusen, ty jag kanske läser in för mycket i den. Den framstår för mig som mycket oklar, om man jämför den med vad ministerkommittén uttalade i augusti, nämligen att verksamheten var synnerligen tillfredsställande. Avsåg yttrandet förfluten tid till och med 1965, och har i så fall anslagsramarna inte respekterats för innevarande år, eller vad åsyftas med dessa ord?
Herr talman! Fru Segerstedt Wiberg har starkt betonat vikten av att Tanganyika-projektet behåller sin nordiska karaktär, och hon frågar litet emfatiskt: Förutsätter inte detta ett gemensamt, självständigt sekretariat? Jag tyckte att jag i hela mitt interpellationssvar visade att jag inte ansåg att det förutsätter något sådant och att man kan väl upprätthålla ett gemensamt nordiskt »ansikte» utåt utan att man har en sekreterare med skrivhjälp, vilkens lön delas på de fyra länderna. Man kan lika väl tän ka sig — men det är inte avgjort om vi kommer att göra så — att denna sekreterare blir en särskild, av nordiska styrelsen utsedd tjänsteman i något av de nordiska biståndsorganen och att han blir den som sköter den löpande korrespondensen med mottagarlandet och rapportskyldigheten till den nordiska styrelsen. Jag har ingenting att ta tillbaka på de, som jag tycker, kloka ord jag fällde i Oslo om att vi skulle visa upp hur fyra länder kan samarbeta väl och visa detta även för andra länder som iakttar vårt experiment. Det betyder väl också att vi skall lära av våra egna erfarenheter. Vi har nu arbetat i fem år med Tanganyika-projektet och funnit att det — även med den bästa vilja hos sekretariatet — har varit tungrott att delge alla nordiska länder varje administrativ detalj, om vilken man inte riktigt kunnat veta huruvida den borde avgöras på egen hand eller först sedan alla delgivits. Jag betraktar delegering till ett av de nordiska biståndsorganen — olika för olika projekt — som ett ökat förtroende dem emellan. Fru Segerstedt Wiberg, som ju är mycket mera bevandrad i Nordiska rådet än jag, kanske lättare kan erinra sig vilka andra nordiska samarbetsformer det finns som håller sig med gemensamma sekretariat. Jag har ett intryck av att sådant är mycket ovanligt men att det nordiska samarbetet fungerar bra ändå. Fru Segerstedt Wibergs utgångspunkter är två. Hon utgår ifrån att den hittillsvarande administrationen har fungerat väl. Varför då ändra den? undrar hon. Vidare skulle en ändring minska det nordiska inslaget i den gemensamma u-hjälpen. Ingen av dessa premisser är fullt riktig. Den hittillsvarande förvaltningen har haft sina problem, inte bara tungroddheten som jag nämnde förut. Det har varit svagheter i projektledningen som föranlett rätt allvarliga anmärkningar från de nordiska revisorerna beträffande en rad ordningsfrågor och som gjorde att Tanganyikasty relsen år 1965 sände en särskild administrativ expert till projektet för att hjälpa exekutivsekreteraren med en rationellare organisation. Det var oordning men inga oegentligheter, om jag får uttrycka det kort. Svårigheterna att komma till rätta med problemen beror bland annat på det faktum att man inte kan tillämpa något enstaka lands regelsystem obetingat på ett sådant här gemensamt projekt, varför det råder ovisshet hos alla parter om vilka regler som skall gälla. Att skapa ett internationellt, för ett nordiskt projekt speciellt utformat regelsystem är väl inte omöjligt, men det kostar tid och arbetsinsatser som inte har kunnat uppbådas. Fru Segerstedt Wiberg ställde många frågor. Jag är inte säker på att jag hann uppfatta alla. Fru Segerstedt Wiberg tryckte dock särskilt på frågan varför styrelsen skulle respektera de anslagsramar vederbörande regeringar och riksdagar beslutat. Det var ingen insinuation i detta. Jag sade det bara för att klargöra var gränsen gick för den självständighet som de regeringsutsedda styrelseledamöterna besitter. Inom de ekonomiska ramar som fastställts för budgetåret får styrelseledamöterna komma med sina förslag och göra sina kompromisser och annat sådant. Det var detta jag avsåg och som jag nu tar upp eftersom fru Segerstedt Wiberg citerat mig då jag i Oslo sagt, att man inte borde sätta någon tvångströja på styrelsen. Att vi till ett organ vill överföra vissa administrativa funktioner är sannerligen inte något hot mot den nordiska gemenskapen i den bemärkelse vi båda lägger i ordet gemenskap. Här uppträder nu en tjänsteman — vare sig det är en t. f. sådan för Tanganyika-projektet i SIDA eller en motsvarande tjänsteman i Danmark eller i Norge — såsom representant för den nordiska styrelsen och i sin korrespondens med mottagarlandet har han det nordiska projektet S. a. s. i brevhuvudet. Ordergivningen sker alltså från den nordiska styrelsen. Jag tror att tvivlen och farhågorna för att en sådan ny uppläggning av administrationen inte skulle vara tillräckligt nordisk är alldeles överdimensionerade. Jag vill tillägga att fru Segerstedt Wiberg vid Nordiska rådets möte i april får tillfälle att vidare diskutera detta ämne, om hon vill, och att få frågan belyst även av de övriga nordiska u-landsministrarna. Alla fyra ministrarna var ju eniga om denna omläggning liksom fallet även var med den tjänstemannakommitté som har arbetat med ärendet. Ja, herr talman, jag slutar mitt anförande med detta.

Herr talman! Statsrådet Lindström har ett par gånger återkommit till att fem års praktiskt arbete har medfört att man kanske måste ompröva den nuvarande organisationen. Jag är övertygad om att statsrådet Lindström jämte de övriga ministrar som har suttit i denna kommitté och fått direkta informationer har gjort en bedömning på grundval av faktiskt material som inkommit. Situationen är ju dock den att även riksdagen här i Sverige då och då har möjlighet att genom de ibland mycket kritiserade utlandsresorna försöka bilda sig en allmän uppfattning om vad som sker med våra u-landspengar. Statsutskottets första avdelning hade förra året tillfälle att göra ett besök vid Tanganyika-projektet. Vi uppmärksammade, statsrådet Lindström, att det fanns problem med Tanganyikaprojektet, men vi lyckades inte analysera dem på det sättet att vi omedelbart kunde konstatera att det var fråga om »oordning ehuru inga oegentligheter» som statsrådet Lindströms ord föll. Vi fann dock att det rådde vissa spänningar mellan de administrationer och personer som var engagerade i dessa administrationer i de olika länderna som ingav en viss oro och en viss Osäkerhet om hur projektet skulle skötas. Man skulle givetvis kunna lösa dessa problem genom att hugga av den gordiska knuten såsom ministerkommittén har gjort genom att säga: Nåväl, då får väl den starkaste administrationen ta hand om projektet, så uppstår inga problem för framtiden. Jag har en känsla av att det är exakt den metod som ministerkommittén har rekommenderat. För oss här i riksdagen, som ju ändå svarar för de svenska anslagen till projektet, är det svårt att bedöma huruvida detta är riktigt. Så mycket angelägnare är det därför att riksdagen får en mera konkret uppfattning om dessa fem års praktiska arbetsinsatser och kan bilda sig en uppfattning om problemen. Jag måste säga att jag Ppersonligen är utomordentligt intresserad av vad som döljer sig bakom den kryptiska formuleringen att det är »oordning ehuru inga oegentligheter». Men det är möjligt, herr talman, att det direkta ingripandet från Nordiska rådets presidium ger oss tillfälle att diskutera frågan i det forum där den borde diskuteras innan ministerkommittén så bestämt binder sig, nämligen Nordiska rådet.
Jag skulle gärna ha tillmötesgått herr Holmbergs önskemål beträffande en lång redovisning i denna fråga, om jag inte varit så sangvinisk att jag utlovat att besvara en interpellation i andra kammaren om en kort stund. Men jag vill framhålla att vi var mycket angelägna att snabbt få i gång Tanganvyika-projektet efter president Nyereres besök här i Norden. I den brådska som rådde vid starten blev det därför helt naturligt vissa svagheter i själva inledningsskedet; och detta har ministerkommittén haft överseende med, men det har lett till en del problem som jag tror nu håller på att komma ur världen. För att markera projektets nordiska karaktär finns det expertpersonal från de olika nordiska länderna. Denna personal samarbetar, men liksom i allt samarbete mellan enskilda människor uppstår ibland svårigheter att komma överens. Det är just sådant man skall lära sig att klara av när man gör ett gemensamt experiment; men det kan också skina igenom som svagheter när besökare kommer, så som här varit fallet. Emellertid resonerade inte ministerkommittén såsom herr Holmberg trodde, att man skulle låta det starkaste administrationsorganet ta hand om projektet i Tanganyika, utan det utvecklade sig s. a. s. historiskt på det sättet, att SIDA fick uppgiften därför att exekutivsekreteraren var svensk och redan från början har varit beroende av att »hyra» olika tjänster från SIDA — rekryteringsoch kamerala tjänster. SIDA gjorde en mycket stor del administrativt arbete åt honom, och det är detta som sedan fullföljts. Meningen är att de andra nordiska länderna också skall göra sina insatser i de nya projekt som kan komma till stånd och man nu håller på att bygga upp. De intresserade får som sagt tillfälle att debattera frågan vid Nordiska rådets möte, eftersom ministerkommittén har rekommenderat och statsministrarna vid mötet i Köpenhamn under gårdagen eller i dag har kommit överens om att skjuta på ikraftträdandet tills Nordiska rådet fått lufta problemet.
Herr talman! Jag beklagar att statsrådet har bråttom, men jag måste i alla fall göra en del påpekanden. Statsrådet menar att ingen ändring har skett — projektet kommer att förbli nordiskt, och det betyder ingenting för vårt nordiska samarbete om man delar upp detta och lägger det på olika nationella biståndsorgan. Nej, det kan hända, statsrådet — men resonemanget i dag stämmer inte med statsrådets resonemang 1963; då tryckte statsrådet på att det nya och stora var att en grupp länder gick tillsammans och samarbe tade hela vägen i ett u-land. Det var detta statsrådet sade vara det stora och nya. Jag skall avstå från att citera alltför mycket. Statsrådet talar emellertid om att det var ett äventyr som man gav sig in på. Det var inte bara jag som var emfatisk. Statsrådet var själv i rätt hög grad emfatisk för att icke säga lyrisk inför de utsikter till samarbete som byggdes upp. Det har också sagts i Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri att här lanceras en fullständig nyhet, någonting enastående — det har även uppfattats så i Tanzania — någonting som inte hänt förr. Det må vara hänt att statsrådet har ett svar att ge också i andra kammaren, men det finns väl lika stor orsak att de får vänta där som att vi får avbryta här. Jag vill gärna veta en sak. En speciell expert var där nere år 1965 för att undersöka förhållandena och har åstadkommit vissa ändringar säger statsrådet. Men har inte experter varit där senare? Och har icke svenska experter också varit där senare? Exekutivsekreteraren har antytts vara ungefär en sekreterare med skrivhjälp. Han har väl varit litet mer? När nu SIDA övertar projektet och SIDA:s chef reser ner, måste det väl finnas någon rapport om vad han gjorde och sade där nere. Jag har från Tanzania fått uppgifter om att SIDA:s chef har sagt att han reste ner för att särskilt undersöka det tydliga utgiftsflödet i projektet och att det var hans skyldighet att försöka återställa det skandinaviska förtroendet för projektet. Allt detta — han uppges även ha sagt att projektet i fortsättningen kunde stå under svensk ledning — innebär väl ändå inte ett nordiskt samarbete? Jag skulle gärna vilja ha svar på frågan: Har man inte i Tanzania fått ett intryck av att det nordiska projektet har blivit ett projekt bland andra svenska? Sverige har ju dessutom, mot den ursprungliga tanken, startat en rad projekt i Tanzania. Det är mycket glädjande. Men om man då överför det nordiska samarbetet till att sortera under SIDA, att skötas av en sekreterare som är tjänsteman inom SIDA, hur bibehåller man då, fru statsråd, intrycket av att det är ett nordiskt projekt? Jag skulle gärna vilja ha svar på den frågan, om statsrådet har tillfälle att svara.

Herr talman! Även jag beklagar att statsrådet Lindström inte är närvarande i kammaren. Jag kan givetvis inte svara på alla frågor som fru Segerstedt Wiberg har ställt. Jag kan kanske i viss mån beklaga att jag står i denna talarstol och inte befinner mig i Helsingfors i dag. Där sammanträder nämligen nordiska Tanganyikastyrelsen för att ta ställning till det nya nordiska projekt som ministerkommittén har givit styrelsen order om att undersöka. Därvid har föreskrivits en anslagsram på 15 miljoner kronor. Jag tror att jag i detta mycket korta anförande endast skall uppehålla mig en smula vid den nordiska karaktären när det gäller denna fråga.

Jag tror att av den anledningen att Kibaha är i det närmaste färdigt kan det nordiska sekretariatet, som hittills har skötts från Stockholm genom en tjänstförrättande generalsekreterare, inte kräva lika stora administrativa insatser som tidigare.

Såvitt jag har förstått efter de diskussioner vi har fört är det styrelsens mening att även i fortsättningen låta denna nordiska arbetsgrupp undersöka och för hela styrelsen framlägga förslag om vad vi anser lämpligast att småningom underställa nordiska ministerkommittén för bedömande. I och med detta bibehåller man den nordiska karaktären över projekten, också de kommande som vi väl så småningom kan lämna klarare besked om efter de slutgiltiga diskussioner som just nu förs i Finland.

Ur den synpunkten tror jag vi ändå har en viss garanti för den fortsatta nordiska karaktären. Även jag anser att det är ytterligt nödvändigt att den finns, och jag tror att vi i planeringsarbetet har möjlighet att behålla denna karaktär hur vi än beslutar att den nordiska styrelsens sammansättning och projektens administration skall utformas.

Herr talman! Jag skall inte diskutera de inlägg som fröken Mattson har gjort. Det var säkert en behjärtansvärd in 114 Nr 35 sats, men jag hade inte tänkt få en debatt med fröken Mattson. Jag hade tänkt att få svar av statsrådet Lindström på min interpellation. Visserligen sade statsrådet alldeles nyss till mig att hon hade ont om tid, men att hon hade så ont om tid att jag inte kunde få svar på en ganska väsentlig fråga som jag nödgades ställa, det beklagar jag. Det är nämligen möjligt att jag gett en felaktig bild av det besök Sidas chef gjorde på Tanzanias finansministerium som jag skildrade. Det är kanske inte ur min synpunkt så beklagansvärt att statsrådet visar hur svårt det är för regeringen att planera sitt arbete så länge man har två kamrar.

Herr talman! Jag vill egentligen bara inskränka mig till att instämma i fru Segerstedt Wibergs beklagande att statsrådet inte är här utan lämnar kammaren när vi går in i en diskussion. Detta är så mycket mer besynnerligt som statsrådet fru Lindström hänvisar till att vi senare i Nordiska rådet skall få en debatt i denna fråga, men hon ger inte första kammaren tillfälle att i en diskussion få klart för sig vad svenska regeringen tycker och tänker i denna fråga. Herr talman! Jag hoppas att talmanskonferensen vid tillfälle skall aktualisera frågan om statsrådens närvarofrekvens i debatterna i första kammaren.

Herr talman! I en interpellation har herr Tistad av mig begärt en redogörelse för innebörden i och omfattningen av en Överenskommelse angående tyska krigsgravar i Sverige avslutad mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland. Innan jag redogör för överenskommelsens innehåll vill jag nämna att det är vanligt att stoften efter utlänningar som till följd av krigshändelser avlidit i främmande land och som där begravts sammanförs till gemensamma kyrkogårdar eller återförs till hemlandet. Inom krigförande länder har organisationer ofta bildats bl.a. för detta ändamål. Mellanstatliga avtal har också ofta avslutits för att närmare fastlägga formerna för krigsgravarnas vård, nyttjanderättstidens längd, överföring till hemlandet, sammanföring av stoft till gemensamma kyrkogårdar m.m. I detta sistnämnda hänseende kan jag nämna att Norge redan år 1953 ingick en överenskommelse med Förbundsrepubliken Tyskland om att tyska medborgare, som dött genom krigshandlingar och som begravts i Norge, skulle sammanföras till några få kyrkogårdar. Danmark ingick en liknande överenskommelse år 1962 med Förbundsrepubliken Tyskland. För Sveriges vidkommande kan nämnas att tillstånd år 1961 gavs att sammanföra stoften efter 100 engelsmän till Kvibergs kyrkogård i Göteborg, sedan framställning härom gjorts av brittiska vederbörande. Något formligt avtal slöts emellertid ej härom. Ej heller skedde det med Frankrike eller Belgien dit överföring även skett av krigsdöda. Den överenskommelse som den 21 september i år ingicks med Förbundsrepubliken Tyskland är den första i sitt slag, som Sverige avslutit. Förhandlingarna härom har pågått under lång tid. Den överenskommelse som «träffats överensstämmer i det stora hela med den som Danmark ingick för omkring fyra år sedan. Avtalet äger enligt artikel 1 tillämpning på »tyska krigsdöda» vilket begrepp omfattar personer, som tillhört förutvarande tyska krigsmakten eller tyska organisationer av militär karaktär liksom även tyskar som till följd av krigshändelserna avlidit och begravts i Sverige. Denna bestämning, som i sak är densamma som i den dansk-tyska överenskommelsen, står i överensstämmelse med internationell praxis. Överenskommelsen innebär att omkring 300 tyska krigsoffer kommer att sammanföras från olika kyrkogårdar i Sverige till Kvibergs kyrkogård i Göteborg, Pålsjö kyrkogård i Hälsingborg och Norra kyrkogården i Trelleborg. Jag kan kanske här inskjuta att sammanförandet står i överensstämmelse med en princip som finns nedlagd i Genévekonventionen angående förbättrande av sårades och sjukas behandling vid stridskrafterna i fält. Beträffande den av herr Tistad berörda frågan om samtycke till flyttningarna från de anhörigas sida vill jag säga, att medan i motsvarande fall i andra länder dylikt samtycke av allt att döma inte krävts det från svensk sida eftersträvats att samtycke skulle föreligga. Det har därför framhållits för tyska vederbörande, att det från svensk sida förutsattes att samtycke infordrades då kontakt med de anhöriga kunde nås. Från tysk sida har också försäkrats att så skett. För att få kontakt med okända anhöriga har kungörelse skett i pressen. Enligt vad jag inhämtat har kontakt nåtts och samtycke erhållits i 84 fall. Jag kan tillägga, att i några fall, då uppgift om adressen funnits i Sverige, det från svensk sida krävts att skriftligt medgivande skulle företes. I ett av dessa fall var svaret negativt, och tillstånd till förflyttning av stoftet har då ej heller beviljats. I detta sammanhang bör framhållas, att de tyska krigsoffren i allmänhet ligger i s.k. allmän grav, som kan utplånas efter 15 år. På grund av den tyska framställningen om flyttning av krigsoffren anmodades emellertid domkapitlen att se till att de tyska krigsgravarna i avbidan på ev. flyttning av de döda ej förstördes. Om denna anmodan ej skett, vore säkerligen åtskilliga krigsgravar redan utplånade. I anslutning till ett fall, som herr Tistad berör särskilt, vill jag framhålla, att en förutsättning för att en medgiven flyttning av stoft skall kunna verkställas naturligtvis är att de stoft, som avses med medgivandet, kan identifieras. Sådant medgivande har alltså inte som herr Tistad tycks tro den innebörden, att även annat stoft får flyttas om identifiering ej kan ske.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet och chefen för ecklesiastikdepartementet för svaret på min interpellation. Svaret ger anledning till ett par reflexioner. Det avtal som har träffats med Förbundsrepubliken Tysklands regering berör två kategorier av s.k. krigsdöda. Den första kategorien innefattar tyska krigsdöda från andra världskriget. De skall enligt avtalet sammanföras och begravas på särskilda platser i erforderlig omfattning. Den andra kategorien är tyska krigsdöda från första världskriget. De skall enligt avtalet sammanföras till gemensamma gravplatser, om det skulle visa sig nödvändigt. I avtalet anges inte vilka kriterier man skall använda för att bedöma om en flyttning är er forderlig eller nödvändig. Inte heller interpellationssvaret ger någon ledning i detta avseende. Jag är väl medveten om att sådana gravflyttningar som det här är fråga om inte är någon unik företeelse. Som framgår av den redogörelse som herr statsrådet har lämnat är det vanligt att de krigförande länderna sammanför sina krigsdöda som är begravda i främmande land till gemensamma begravningsplatser eller återför deras stoft till hemlandet. Bakom detta ligger väl olika motiv. I västtyskt riksdagstryck som jag har haft tillfälle att taga del av har ändamålet med sammanförandet angetts vara att man därigenom vill minska vårdoch underhållskostnaderna för krigsgravar i utlandet till ett minimum. Den sammanslutning som är verksam på detta område, Volksbund Deutsche Kriegssräbefärsorge, framhåller däremot som huvudsakligt motiv att det blir lättare för de bortgångnas anhöriga att besöka gravarna om de samlas till ett ställe. Vilketdera motivet som än är avgörande så frågar man sig om det verkligen kan ha sådan tyngd när det gäller krigsdöda från första världskriget, att det med hänsyn därtill kan anses nödvändigt att flytta deras kvarlevor — om det återstår några — när det nu gått ungefär femtio år sedan de jordades. I de flesta fall torde de svenska församlingarna, oberoende av gravrättens varaktighet, ha bevarat och utan kostnad för tyska staten vårdat dessa gravar genom åren. Någon fara för att dessa gravar skulle utplånas om inga åtgärder vidtas föreligger inte. Inte heller torde det numera efter så många år annat än i undantagsfall finnas anhöriga som vill besöka dessa gravar. Vad beträffar flyttningen av krigsdöda från andra världskriget finns det omständigheter som enligt min mening måste särskilt beaktas när det gäller fastställandet av de dödas nationalitet. dels personer som tillhört förutvarande tyska krigsmakten eller tyska organisationer av militär karaktär, dels »tyskar, vilka såsom en följd av krigshändelserna 1914 45 avlidit och begravts i Sverige». Någon definition på vad som menas med tyskar lämnas inte, men avtalet innehåller ett slags säkerhetsventil: »Undantagna äro sådana krigsdöda på vilkas gravar anspråk göres av annan stat, i vilken de döda varit medborgare.» Andra världskrigets Tyskland var det nazistiska Tyskland som bredde ut sin makt över en rad härtagna länder — det var slavarbetarnas och koncentrationslägrens Tyskland. Många av de krigsoffer som vilar i svensk jord kommer från fartyg som krigsförlist utanför våra kuster. Mellan Tyskland och det härtagna Norge gick en ström av fartyg. Ombord på den fanns inte bara tyskar utan också slavarbetare från skilda länder på väg till eller från arbetsplatser i Norge och norska patrioter på väg till — mera sällan från — koncentrationsläger och fängelser i Tyskland. Oidentifierade döda som flutit i land på västkusten från krigsförlista tyska fartyg kan därför tänkas ha varit medborgare i länder som tyskarna härtagit. Det ligger i sakens natur att myndigheterna i sådana länder har haft små möjligheter att spåra medborgare som förts bort och försvunnit under fångenskap i Tyskland. Dessa krigsdöda har därför förblivit okända, och man vet inget om deras nationalitet. Kanske är de tyskar, kanske norrmän, polacker eller jugoslaver, kanske har de kommit från något annat land. I pressen har förekommit uppgifter som tyder på att den tyska organisation som har hand om gravflyttningarna tilllåts att gräva upp kvarlevorna av dessa okända för att försöka utröna om de varit tyskar eller inte. Detta sker genom mätning av skelett eller skelettdelar, fastställande av tandstatus och undersökning av eventuella skelettskador. Un dersökningen verkställes av tyska experter. Finner man att den döde varit tysk flyttas stoftet, om inte, så myllas det ner igen. Jag har inte varit i tillfälle att kontrollera om det verkligen förhåller sig på detta sätt. Jag hade hoppats attt herr statsrådet i sitt svar skulle lämna en försäkran att ett sådant störande av gravfriden inte förekommer. När så inte skett skulle jag vara tacksam om herr statsrådet ville komplettera sin redogörelse med ett besked på denna punkt. Förhåller det sig verkligen så att man gräver upp kvarlevorna av personer, om vilkas nationalitet man inget vet, för att undersöka om de varit tyskar? Men också om den döde är känd erbjuder det i vissa fall svårigheter att avgöra om han är att anse som tysk eller inte. Jag vill erinra om att Tyskland före och under andra världskriget annekterade länder och områden som tyskarna själva betraktade som en del av det tyska riket. Dessa områden tillhör inte längre Tyskland. är krigsdöda som hörde hemma i dessa områden att anse som tyskar eller inte? Frågan gäller människor från Österrike, från Sudetlandet, från Danzig och Memel, från Elsass. Om de har varit enrollerade i tyska krigsmakten eller i tyska organisationer av militär karaktär ger avtalet klart besked: då är de att anse som tyska krigsdöda. Men hur förhåller det sig med de andra, de civila? I fråga om dem ger inte avtalet något besked. är det kanske här som man skall tillämpa säkerhetsventilen som säger att avtalet inte gäller krigsdöda på vilkas gravar anspråk görs av en annan stat i vilken de döda har varit medborgare? Jag har i min interpellation tagit upp de avgränsningssvårigheter som jag nu har nämnt, men herr statsrådet har föredragit att inte beröra dem i sitt svar, vilket jag beklagar. ka krigsdöda har upprört sinnena på många håll i landet, vilket artiklar och notiser i tidningarna har vittnat om. Inte minst i Göteborgs och Bohus län, som jag representerar i denna kammare, har uppgrävningarna väckt djup olust. På bohuslänska kyrkogårdar har sammanlagt 126 krigsdöda — siffran har jag från pressen — från båda världskrigen grävts upp eller skall grävas upp för att flyttas till Kvibergskyrkogården i Göteborg. Överallt har uppgrävningarna väckt samma spontana reaktion hos befolkningen: man skall inte störa gravfriden i onödan. Och man betecknar allmänt gravflyttningarna som onödiga och meningslösa. Jag har velat peka på dessa stämningar och åsikter som ett faktum och jag kan väl säga att jag personligen har mycket stor förståelse för dem. Jag har emellertid fördenskull ingen anledning att ifrågasätta det berättigade i att svenska regeringen har tillmötesgått de tyska önskemålen om gravflyttningarna. Den överenskommelse härom som träffats med Förbundsrepubliken Tysklands regering står, såvitt jag kan finna, helt i överensstämmelse med internationell sedvänja. Jag har genom min interpellation velat få frågan belyst. Kanske kan detta bidra till ökad förståelse för regeringens beslut. Jag noterar med tillfredsställelse att man vid tillämpningen av avtalet från svensk sida har krävt att de anhörigas samtycke skall inhämtas, då man kan nå kontakt med anhöriga. Som framgår av herr statsrådets redogörelse har emellertid sådan kontakt kunnat erhållas i endast mellan en tredjedel och en fjärdedel av samtliga fall. I övriga fall, där man sålunda inte kan stödja sig på de anhörigas samtycke, är det enligt min uppfattning angeläget att man tillämpar avtalet med varsamhet och beaktar de speciella synpunkter som jag här fäst uppmärksamheten på.
Herr talman! Det är lätt att förstå den opinion som anser att gravfriden bör respekteras. Jag kan säkerligen ansluta mig till herr Tistads synpunkter i detta avseende, men här är också fråga om en annan part, nämligen efterlevande anhöriga till de tyskar som är begravda i Sverige. Då hade det ju, herr Tistad, varit omöjligt för den svenska regeringen som den enda regering i Europa eller i världen — som har anslutit sig till de internationella konventioner som gäller på detta område — att vägra att träffa ett avtal, i detta fall med Förbundsrepubliken Tyskland. Som herr Tistad mycket riktigt har framhållit, har också de svenska myndigheterna hårdare än mig veterligt myndigheterna i någon annan stat hävdat en rad säkerhetsgarantier, nämligen att de anhöriga — om det finns några anhöriga — skall höras och det absoluta kravet på att stoftet skall kunna identifieras. På den sista frågan om identifikation vill jag svara, att det väl här gäller ett alldeles speciellt fall som herr Tistad tänker på, nämligen Stenkyrka, där det i en grav ligger fyra personer, av vilka tre är tyskar och en norrman. Både Förbundsrepubliken Tyskland och Norge är intresserade av att försöka från tysk sida att föra dessa tre tyska stoft till de tyska krigskyrkogårdarna i Sverige och från norsk sida att föra hem det norska stoftet till Norge, men endast under förutsättning att man kan identifiera de avlidna. Kan man inte göra det, blir de kvar där de nu ligger. Längre kan vi, tycker jag, i fråga om garantier inte gå. Herr Tistad säger vidare att det är upprörande att man öppnar en grav och gräver upp stoften. Hur skall man annars bete sig, om det gäller att identifiera de avlidna? Det är ju alldeles omöjligt. Man kan ju inte utan att använda detta tillvägagångssätt säga vem som är den ene eller den andre.

Herr talman! Herr statsrådet Edenman sade att det fanns två parter i denna fråga — jag skulle vilja säga att det också finns en tredje part. Det finns ju de döda som inte är tyskar. Jag finner det upprörande, om man gräver upp stoften efter människor, vilkas nationalitet man inte känner, för att undersöka om de varit tyskar. Dessa människor har ju fått sitt vilorum i svensk jord. Jag skulle vilja kalla detta för en utsträckning av asylrätten efter döden, och jag tycker att det är — jag skulle vilja upprepa ordet ännu en gång — upprörande att en människa, som kan ha varit av annan nationalitet än tysk, skall behöva grävas upp för att man skall undersöka huruvida så är förhållandet. Här kan ju den ena nationen efter den andra begära att vi skall gräva upp stoft för att de skall få tillfälle att undersöka dem, Så viktig är inte denna sammanföring av de avlidnas kvarlevor, att man bör underkasta dem en sådan behandling.
Herr talman! Förutsättningen är att man kan konstatera, att de var tyskar när de begravdes för tjugo år sedan eller däromkring. Nu har det upptäckts ett enda fall — i departementet känner vi inte till något annat, det vore intressant att veta om herr Tistad känner till fler — nämligen det i Stenkyrka. Jag upprepar att det från såväl tyskt som norskt håll har begärts att gemensamt få göra denna undersökning. Den oerhörda indignation herr Tistad här lägger i dagen gäller alltså denne norrman, som vilar tillsammans med tre tyskar. Man vill hemföra hans stoft till Norge. är det så förfärligt upprörande?

Herr talman! Jag är tacksam för herr statsrådets förklaring att det enda fall av denna karaktär som har förekommit är det i Stenkyrka. Det är speciella omständigheter i det fallet, eftersom även norska regeringen har förklarat sig intresserad. De uppgifter som förekommit i pressen, bl.a. beträffande en okänd som är begravd på Lyse kyrkogård, är alltså felaktiga. Jag konstaterar detta med den allra största tillfredsställelse. Jag hoppas, om något sådant fall skulle aktualiseras i framtiden, att de synpunkter jag lagt på denna fråga skall vinna beaktande. År och dag som ovan.

Herr talman! Herr Thorsten Larsson har frågat om jag vill redogöra för aktuella planer angående den inhemska svenska sockerproduktionen. Sockerbetsodlingen och =<sockertillverkningen har under de senaste åren trots att en viss minskning skett av den odlade arealen blivit alltmer kostsam för de svenska konsumenterna. F. n. åtnjuter sockernäringen ett stöd i form av gränsskydd och subvention med införselavgifter som — även med beaktande av den världsmarknadsprisnivå på socker om 65—70 öre per kilo som eftersträvades vid förhandlingarna om ett världsvitt sockeravtal — ligger betydligt över genomsnittet för våra jordbruksprodukter. Det är självfallet att 1960 års jordbruksutredning ägnade stor uppmärksamhet åt sockerbetsodlingen. Härefter har genom 1966 års sockerutrednings arbete och genom remissyttrandena över utredningens betänkande konsekvenserna av en begränsning eller avveckling av den svenska sockernäringen ytterligare belysts. Av det föreliggande materialet framgår att det svenska priset på sockerbetor och kostnaderna för sockertillverkningen ligger över den prisnivå som avses gälla inom EEC. Priset för socker vid fabrik i norra Frankrike synes bli ungefär 1 krona 16 öre per kilo. Tillverkningspriset på socker ur svenska sockerbetor ligger på ca 1 krona 40 öre per kilo. I flera remissyttranden över sockerutredningens betänkande hävdas att vad som i första hand bör ske är en anpassning av prisnivån för den svenska sockernäringen till den som avses gälla inom EEC. Regeringen har i förra veckan gett sockerutredningen i uppdrag att efter överläggningar med företrädarna för sockerbolaget och betodlarna lägga fram förslag om det fortsatta stödet till sockernäringen. Vid utformningen av direktiven till utredningen har regeringen ansett att betodlarna och sockerbolaget i första hand bör ges en möjlighet att utan tidsutdräkt prismässigt anpassa sig så, att de kan konkurrera med sockernäringen inom EEC. Går det inte för betodlarna och sockerbolaget att vid en odling av nuvarande omfattning anpassa sig till EEC:s prisnivå står enligt min mening ingen annan utväg till buds än att en strukturrationalisering måste ske av betodlingen och sockertillverkningen. I ett sådant läge skall sockerutredningen vid sina överväganden rörande det fortsatta stödet till sockernäringen utgå från att en strukturrationalisering bör ske inom en kort övergångstid. Därvid skall dock utredningen främst av beredskapsskäl söka att såvitt möjligt undvika att självförsörjningsgraden på socker går under en tredjedel av konsumtionen. Detta skulle ske om sockerbetsodlingen blev lägre än ungefär 20 000 hektar, vilket är hälften av nuvarande odling. Omfattningen av sockerbetsodlingen i framtiden blir alltså beroende bl.a. av resultatet av utredningens överläggningar med företrädarna för sockernäringen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet herr Holmqvist för ett snabbt och som jag tolkat det positivt svar. När jag den 23 november ställde denna interpellation var det att se som ett uttryck för den stora oro, som de av sockernäringen beroende människorna kände inför allt det negativa som både sagts och skrivits i denna fråga; detta kanske inte minst i belysning av det bottenläge som vissa världsmarknadspriser befinner sig i. Emellertid har regeringsbeslutet i förra fredagens konselj såväl som interpellationssvaret, tycker jag, ställt hela frågan på en mera konstruktiv linje. Jag hoppas verkligen att det skall finnas förutsättningar för utredningskommittén och de båda andra parterna att komma fram till en uppgörelse med siktet inställt på EEC-basis. Även 1960 års jordbruksutredning var inne på den tankegången. Jag är också av den uppfattningen, att vårt beroende av EEC måste leda till att vi även i övrigt borde planera för ett närmande till denna marknad. Det gemensamma skandinaviska uppträdandet strävar väl också ditåt? När statsrådet i interpellationssvaret nämner siffran 116 öre per kilo strösocker vid fabrik i norra Frankrike och 140 öre här hemma kan det tyckas, som om prisdifferensen på 20 å 25 öre är ganska avskräckande. Till detta pris på 116 öre måste vi emellertid lägga förpackningskostnader, kvalitetstillägg och frakter, vilket gör att vi endast får en prisklyfta på cirka 12 öre. Utredningen har även i sin sammanfattning kommit fram till alternativet 8 respektive 17 öre i skillnad i ett annat sammanhang. Kan vi alltså räkna med en prisspänning av 12 öre gör detta för den svenske konsumenten med en konsumtion av 41 kilo per år 4 kronor 92 öre om året, och detta vid full försörjningsgrad. Jag är faktiskt övertygad om att när såväl sockerbolagets som odlarsidans rationaliseringsansträngningar ger sitt utslag, kommer vi helt säkert att kunna leverera ett prisbilligare socker. I interpellationen framhöll jag de svårigheter, som varit till finnandes för att just rationalisera vår sockerbetsodling, men även de utsikter till förbättringar, som vi under det snart gångna året börjat att få praktisk erfarenhet utav. Detta är detaljer som statsrådet är underkunnig om och som jag därför egentligen inte alls behöver gå in på i detalj. Jag har ändå något velat vidröra detta. Statsrådet har i svaret framhållit, att även flera remissinstanser varit inne på tankegången att avvakta EEC-utvecklingen såväl som det väntade internationella sockeravtalets innebörd och sålunda inte nu fatta avgöranden, som skulle kunna leda till en nedläggning av den svenska sockerproduktionen. De ekonomiska «konsekvenserna härav skulle bli stora för exempelvis odlarna, som nu har och håller på att få en rationell maskinpark uppbyggd till ett värde av 40 å 50 miljoner kronor. I detta sammanhang får jag påpeka, att lantbrukets maskinanskaffning är en mycket stor sysselsättningsfaktor hos vår inhemska industri. Jag skulle dock förmoda att den största kapitalförstöringen vid en nedläggning drabbar fabrikssidan. Lantbruksnämnden i Malmöhus län angav i sitt enhälliga yttrande härom: »En nedläggning av sockertillverkningen skulle göra det nära nog omöjligt att starta igen vid ett eventuellt framtida behov.» Här kommer den hotande livsmedelsbristen i världen in i bilden. Att det i debatten i olika tidskrifter av olika professorer och s.k. specialister eller experter har framhållits den stora vinst, vi skulle göra vid en nedläggning av vår sockerproduktion här och i stället lita till import från u-länderna, får enligt mitt förmenande säkerligen sitt rätta svar i Svenska fabriksarbetarförbundets remissyttrande. Man säger i detta: »I detta sammanhang kan förbundet inte underlåta att uttrycka sina betänkligheter mot spekulationer, som räknar med höjd levnadsstandard för svenska folket, åstadkommen genom att urusla löner betalas till arbetarna i andra länder som producerar de varor vi kan köpa till ett billigare pris. Med detta system är det de underbetalda arbetarna i främmande länder som till viss del betalar vår höga levnadsstandard.» Detta är även enligt min uppfattning knappast värdigt en så kvalificerad nation som vår. Jag tror också att lantarbetarförbundet har helt rätt i sina argument när det pekar på de berörda jordbrukens ökande säsongarbetslöshet vid ett borttagande av betodlingen. Enligt beräkningar gör den sysselsättningen cirka tre månader. I övrigt tycker jag inte, herr talman, att den svenska arbetsmarknadens alltmera uppenbara svårigheter att skaffa sysselsättning inbjuder statsmakterna till att framtvinga nedläggandet av arbetstillfällen och därmed följande friställning. Det har i varje fall i pressen synts uppgifter om att under den senaste tolvmånadersperioden 17 000 personer har friställts. Det sägs i regel att den friställda arbetskraften skall omskolas. Javisst, det är ju så vi gör. Men är inte en omskolning en påfrestning för den enskilde? Vi har i dag ett dubbelt så stort antal personer i omskolning som i fjol. Chefen för en av våra mest expanderande industrier bedömer det så, att den omskolade arbetskraften endast till 80 procent kommer att vara jämförbar med företagets arbetskraft i övrigt. Nej, herr talman, situationen är på flera områden ganska oroande. Sett mot denna bakgrund vill jag än en gång framföra mitt tack till statsrådet Holmqvist för svaret på min interpellation. En konstruktiv och realistisk linje härvidlag innebär att statsrådet handlar i både konsumenters och producenters intresse.
Herr talman! Om herr Thorsten Larsson hade avstått från att slå fast i sitt inlägg vad som var skillnaden mellan EEC-priset och det svenska priset, hade jag inte haft anledning att ånyo begära ordet. Men jag tycker nog att han gjorde uttolkningar, som helt enkelt tvingar mig att gå vidare i denna debatt, även om jag ur alla synpunkter kanske skulle ha menat att det borde ha fått anstå och att vi kanske borde ha låtit förhandlarna fått ro kring frågan. Eftersom herr Thorsten Larsson tog upp ämnet, måste jag som sagt dock gå i svaromål på den punkten. Först vill jag erinra om att diskussionerna om sockerbetsodlingen inte är något nytt och klåfingrigt tilltag av den nuvarande jordbruksministern. En debatt om sockernäringen har ju förts under många årtionden. Den debatten har också lett till att man på olika sätt har försökt att anpassa odlingen och tillverkningen så, att produktionen skall kunna representera en viss kompromiss mellan konsumentintresset och producentintresset. Jag har i min hand en skrift, som kom ut år 1914 och som beskriver förhållandena från 1800-talet och fram till år 1914.

Jag nämner detta, men jag skulle också kunna välja exempel från debatter under 1920-, 1930 och 1940-talen, för att visa att det här ingalunda är vare sig en ny fråga eller en fråga, där man kan anse det vara opåkallat att ta upp en diskussion. Det har skickats ut så mycket informationsmaterial kring sockerfrågan, kanske just därför att det existerar ett monopol på det området för ett bolag som, såvitt jag kan förstå, har ganska goda ekonomiska resurser — just tack vare sin monopolställning — att också utåt hävda sina intressen. Jag har sett de siffror som herr Larsson anförde, när han talade om skillnaden mellan priset inom EEC och det pris som man skulle räkna med här i Sverige. Jag vill bara hänvisa till vad jag sagt i mitt svar om det pris som gäller inom EEC. Som vi vet, är det i Frankrike 1 krona och 16 öre. Jag önskar att vi hade vetat mera. Tröskelpriser o. s. v. är inte fastställda inom EEC, så tills vidare har vi egentligen ingen annan siffra att röra oss med. Naturligtvis kan vi räkna på olika sätt. Frågan om förpackningar och sådant anser jag dock sakna intresse i sammanhanget. Vad vi diskuterar är ju hur stort gränsskyddet skall vara, d. v. s. vad man skall betala i avgift för det socker som kommer in. Nog skulle det vara behagligt, om konsu menterna hade haft olika kvaliteter att välja på i det avseendet. De beräkningar herr Larsson nämnde är ett typiskt uttryck för sockerbolagets sätt att försöka mobilisera alla tänkbara skäl för att komma upp till ett mycket högt EEC-pris att göra jämförelser med. Bolaget säger dessutom, vilket kanske inte herr Larsson gjort i dag, att man sedan behöver tid på sig för att åstadkomma en rationalisering. De åtgärder man har talat så mycket om tycks nu efteråt inte ha givit någonting speciellt som grundval för diskussionen utan egentligen bara en möjlighet att ta ut framtida fördelar. Tror någon att det kommer att bli en sådan utveckling i framtiden, att det bara är här i Sverige vi rationaliserar, förbättrar och går vidare? Självfallet kommer man att göra det också inom de stater som samverkar inom EEC. Därför tycker jag att det är alldeles fåfängt att sätta sig ned och räkna på vad vi kan åstadkomma i en oviss framtid. Vi bör ändå utgå ifrån att även andra länder har viss förmåga och möjlighet att pressa sina kostnader, och konkurrenssituationen bör således bedömas i dagsläget. Jag hoppas att man vid förhandlingarna skall diskutera dessa frågor mera realistiskt och med ett bättre resultat för konsumenternas vidkommande än det som kommer fram i den kalkyl som herr Larsson anfört. Jag kan ta ett sådant exempel som en jämförelse mellan odlarpriset i Sverige och det som gäller inom EEC. Medan priset i Sverige är 11 kronor så är det i EEC 9: 50, d. v. s. 1 krona och 50 öre under det svenska priset. Man kan lämna därhän vilka andra möjligheter som kunde föreligga till jämförelser, men nog säger enbart detta exempel, att herr Larssons siffror inte kan tjäna som underlag för en bedömning i den här frågan. Herr talman! Jag fann det nödvändigt att i anslutning till den aktuella diskussionen betona att detta ingalunda är någon ny fråga — den har fram stått som viktig och angelägen under många år — och vidare har jag, som sagt, velat göra invändningar mot de siffror som herr Larsson har anfört.

Herr talman! Låt mig först säga att jag ingalunda velat på något sätt antyda en statsrådets speciella avoghet till sockerbetsodlingen. Debatten härvidlag är inte någon nyhet här i landet — skall vi gå till historien så har även jag forskat litet grand och har t.ex. här ett föredrag som Per Edvin Sköld höll år 1938, där han också tar upp den historiska bakgrunden. Jag skall gärna visa statsrådet den skriften; men jag förstår att även han har tillgång till uppgifter om den historiska bakgrunden. Diskussionen om sockerbetsodlingen är alltså ingalunda ny för vår tid, utan den har pågått under många år, såsom statsrådet sade. Nu är det klart att man alltid kan debattera siffror och statistik, men jag utgick i detta fall från de siffror som statsrådet själv har anfört i sitt interpellationssvar, nämligen 1: 16 och 1: 40. Sedan har jag gjort mig underrättad om att priset 1:16 gäller lös och oförpackad vara och dessutom en kvalitet, som knappast eller endast i mycket liten skala kan föras ut i marknaden; det gäller ett gult socker av s.k. tredjegradskvalitet. Därför måste man nog till det priset lägga förpackningsoch kvalitetsförbättringskostnader etc., såsom jag anförde.

Jag instämmer helt och hållet med statsrådet när han säger, att vi naturligtvis inte kan räkna med att EEC marknadsländerna inte rationaliserar. Det är tvärtom alldeles givet att också dessa länder rationaliserar. Under den senaste tiden har dock hänt så pass mycket — t.ex. tillkomsten av det monogerma fröet — att det ger oss en rätt god förhoppning om att vi så småningom bör kunna konkurrera med EEC länderna i prishänseende. Vår strävan har väl också varit att nå dithän. Jag är medveten om att odlarpriset ligger vid 11 kronor. Statsrådet säger att EEC-priset är 9:50. Jag har siffran 9:80, men det kan ju vara en sådan där liten differens som beror på nuvarande något osäkra läge inom EEC. Om vi gör våra ansträngningar på ömse håll — det finns säkerligen mycket som man på fabrikssidan kan hjälpa till med, och vi på odlarsidan får väl också försöka göra vårt — är jag av den uppfattningen att det för det svenska folkhushållet i sin helhet bör kunna ge till resultat en god investering. I varje fall är det en klok åtgärd att inte nu spola i väg en sysselsättning och en näring som jag anser gagnar vårt folkhushåll til syvende og sidst.

Herr talman! Herr Wallmark har frågat mig, om jag vill redovisa min syn på vilken kunskapsnivå som från statsmakternas sida bör anses erforderlig för lärare i moderna språk och vilken studietid som bör anslås härför. Under året har pågått en intensiv offentlig debatt om universitetsutbildningen främst i de moderna språken. Debatten har i betydande utsträckning rört sig om vilka fordringar som bör ställas på lärare som skall undervisa på grundskolans högstadium resp. i de gymnasiala skolformerna. I den = lärarutbildningsproposition som jag räknar med inom kort kommer att framläggas för riksdagen behandlas bl.a. frågorna om utbildningsinnehåll och studietidens längd för olika slag av lärarutbildning. I detta större sammanhang bör den av interpellanten väckta frågan diskuteras. Jag måste alltså för dagen inskränka mig till att hänvisa till den kommande lärarutbildningspropositionen.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för ecklesiastikdepar tementet få framföra mitt tack för svaret. Svaret omfattar tolv rader. Jag tog tid — det tog exakt 49 sekunder att läsa upp det, och det har tagit 49 dagar att författa det. Redan när jag väckte interpellationen hade jag en misstanke om att i själva sakfrågan skulle svaret bli ungefär det som jag nu fått. Det var därför som jag i min interpellation knöt an = till - universitetskanslersämbetets skrivelse beträffande nedskärningen av studietiderna för ett och två betyg. Den debatt jag åsyftade var den som har pågått med anledning av denna skrivelse. Jag hade därför väntat mig att statsrådet skulle ha svarat snabbt och tagit tillfället i akt att klarlägga de missförstånd som tydligen har uppstått i den offentliga debatten. Så har emellertid inte skett; statsrådet har föredragit att tiga och låta diskussionen gå vidare med alla de invektiv och i viss mån osaklighet som den har kännetecknats av. Att UKAÄ:s skrivelse varit befogad kan väl inte förnekas. Reglerna säger att för 1 betyg krävs i stort sett en termins studier. I petitaskrivelsen har en jämförelse gjorts mellan ämnena engelska språket, matematik och statistik, och den statistiken är ganska skrämmande. Man har analyserat studieresultaten för dem som började nybörjarkurserna 1963. Därvid har konstaterats, att exempelvis i engelska var fjärde student, genomsnittligt fördelade över alla lärosätena, har avbrutit sina studier och att 33 procent över huvud taget inte kunnat ta ett enda betyg. — Jag talar alltså nu om sådana studenter som har läst i fyra terminer. Endast 41 procent har lyckats klara ett eller flera betyg. Det är ytterst otillfredsställande. Det är inte mycket bätt re när det gäller ämnet statistik. Där är det visserligen närmare 70 procent som har tagit något betyg, men faktiskt 24 procent som har avbrutit studierna. Ur studenternas synpunkt är det i och för sig en rimlig begäran att ämnena ur betygssynpunkt jämställs. Därför har jag ingenting att erinra mot UKäÄ:s framstöt, även om den kom något märkligt några månader före den väntade lärarpropositionen, som ju nu av helt andra skäl har blivt uppskjuten till vårriksdagen. Emellertid har väl detta måhända missuppfattats av dem som är ansvariga för lärarutbildningen — professorer och universitetslektorer — och kanske framför allt därför att UKÄ har ansett att det inte behövs så särskilt många betyg för att undervisa på det nya gymnasiet. Två betyg räcker, har det sagts, och det skall väl då vara de två nya betygen, det vill säga en nedskärning jämfört med tidigare förhållanden med ungefär en tredjedel. Jag har förståelse för att de som är ansvariga för utbildningen har reagerat mot detta och har menat att det är nödvändigt att de blivande lärarna på gymnasiet har tillräckligt goda kunskaper för att klara sin uppgift. Men det är ju en helt annan fråga. Jag utgår ifrån att när lärarutbildningspropositionen kommer den har baserats på en analys av det faktiska kunskapsbehov som är erforderligt för alt en lärare skall kunna klara sin uppgift på vettigt sätt. Lärarutbildningssakkunniga har ansett att fyra betyg har varit behövliga. Blir det nu en nedskärning av innehållet per betyg skulle det logiskt sett snarast behövas flera betyg, enligt deras bedömning. Den sakfrågan får vi diskutera när vi har fått propositionen. Studenterna å andra sidan har hävdat, att det är nödvändigt att de får följa samma studieplan inom moderna språk som inom Övriga ämnen, d. v. s. i princip kunna ta ett betyg per ter min. Det är fullt förståeligt. Men den umgängesmetod som man tydligen har lagt sig till med och som tydligen framför allt är föranledd av detta missförstånd i debatten kan väl inte, sådan den kommit till uttryck i vissa artiklar, vara rätta sättet att debattera en sakfråga. I studenttidningen Ergo förekommer bl.a. en artikel med rubriken: »Hur dum får man vara som professor?» Bara rubriksättningen bör väl stämma till eftertanke. Här kritiserar studenterna språkprofessorernas och lektorernas omsorger om kunskapsinnehållet trots att dessa lojalt har följt beslutet från UKÄ. I Ergo står också: »Vidare fortsätter vi att avråda folk från att studera de moderna språken och i möjligaste mån bojkotta institutionerna.» De menar väl inte riktigt vad som står, utan de menar naturligtvis att de skall avråda folk från att studera moderna språk och tillråda dem att bojkotta institutionerna. Ergo utlovar dessutom att »systematiskt och avsiktligt förfölja lärare, professorer och institutioner» och uppmanar de studerande att medverka genom upplysning om missförhållanden på institutioner. Det är alltså en uppmaning till ett slags angiverisystem, trots att det finns institutionskollegier med = studentrepresentanter. Jag har velat citera några rader ur en av dessa artiklar för att belysa arten av den debatt som har pågått.

Den har ingenting att göra med innehållet i betygen vid universiteten. Ecklesiastikdepartementet har cemellertid föredragit att tiga. Denna tystnad från den myndighet som är ansvarig för utbildningsverksamheten är inte särskilt tillfredsställande. Det kan inte vara rimligt att man låter en sådan debatt fortgå utan att klarlägga förhållandena. Det är det jag främst har åsyftat med min interpellation. Jag hade alltså väntat mig att statsrådet om inte förr så i alla fall i detta sammanhang skulle ha tagit tillfället i akt att åtminstone ge en förklaring. Tyvärr har så inte skett. Det är med stort beklagande över det sätt, på vilket ecklesiastikdepartementet har handlagt detta ärende, som jag måste konstatera att svaret är ytterst otillfredsställande.
Herr talman! Anledningen till att jag dröjt så länge med svaret är helt enkelt den att jag, när herr Wallmark framställde sin interpellation, var tacksam att få ett tillfälle att redovisa de ting som herr Wallmark här tagit upp. Nu har det dessbättre visat sig möjligt att kunna framlägga den aviserade lärarutbildningspropositionen vid vårriksdagens början. Det är endast mot den bakgrunden, herr Wallmark, som jag föredragit att då i ett större sammanhang få redovisa hithörande frågor, i stället för att behandla dem i en interpellationsdebatt under höstriksdagen. Men, herr Wallmark, jag är mycket tacksam för interpellationen. Jag har haft den som en beredskap, ty läget hade möjligen kunnat bli sådant att denna interpellationsdebatt varit enda tillfället för mig att behandla dessa frågor, och då hade jag gärna tagit det,

Herr talman!

Riksdagen fattade i våras beslut om riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken. Riksdagsbeslutet innebar i allt väsentligt bifall till regeringens proposition i ämnet. Propositionen gick i sin tur i sina huvuddrag tillbaka på förslag som hade lagts fram av arbetsmarknadsutredningen. Då interpellationen främst tar sikte på omskolningsverksamheten kommer mitt svar att begränsa sig till denna. Jag vill emellertid erinra om att resonemangen i propositionen om arbetsmarknadspolitiken och strukturförändringarna har en vidare innebörd. Riksdagens beslut innefattade bl.a. en vidgad målsättning beträffande den arbetsmarknadspolitiskt motiverade yrkesutbildningen i form av omskolning. Arbetsmarknadsmyndigheterna erhöll härigenom möjligheter att bereda omskolning även åt personer som inte är arbetslösa eller svårplacerade eller löper risk att i en nära framtid bli arbetslösa. Vidgningen av omskolningsmöjligheterna för dem som inte är arbetslösa eller svåplacerade går på två principiellt olika linjer. I ett avseende är utvidgningen att betrakta som en utbyggnad av en tidigare huvudlinje, enligt vilken omskolningen primärt skall vara ett arbetslöshetsbekämpande medel. Till denna del innebär riksdagens beslut att riskerna för arbetslöshet kan bedömas något långsiktigare än tidigare. Detta betyder att arbetsmarknadsmyndigheternas omskolningsåtgärder kan sättas in på ett tidigare stadium och därigenom öka i effektivitet. I ett annat avseende lägger emellertid riksdagsbeslutet tyngdpunkten på en delvis ny princip inom arbetsmarknadspolitiken. Jag syftar på beslutet att väsentligt vidga arbetsmarknadsmyndigheternas möjligheter att anordna s. k, bristyrkesutbildning, d. v. s. att för utbildning till yrkesområden med påtaglig arbetskraftsbrist anordna omskolningskurser, till vilka deltagarna kan anvisas utan att något arbetslöshetskriterium över huvud taget tillämpas. I motiveringen för propositionsförslaget på sistnämnda punkt anförde jag vissa synpunkter på olika motiv som kan åberopas för aktivare arbetsmarknadspolitiska insatser av nu ifrågavarande slag. Jag framhöll bl.a. att omskolningen mera renodlat än tidigare kan ges uppgiften att påverka och påskynda strukturomdaningen inom näringslivet och på så sätt medverka till att säkra en snabb tillväxttakt i ekonomien. Syftet med beslutet är att genom en väsentligt utökad försöksverksamhet på detta område få vidgade erfarenheter som kan läggas till grund för att längre fram mera allmänt bedöma vuxenutbildningens roll inom arbetsmarknadspolitiken. Den delvis nya målsättning inom arbetsmarknadspolitiken med betoning av de strukturpolitiska insatserna, som jag skisserade i arbetsmarknadspropositionen, bör ses som riktlinje för ett principiellt — utvecklingsprogram - på längre sikt. Det ligger i sakens natur att några generella kriterier för att bedöma produktiviteten inom olika grenar av näringslivet inte kan läggas till grund för myndigheternas urval av omskolningselever. När erfarenheterna föreligger av den försöksverksamhet med bristyrkesutbildningen som f. n. pågår finns möjligheter att tränga djupare i denna problematik. Det kan tilläggas att den pågående omdaningsprocessen inom näringslivet påkallar intensiva arbetsmarknadspolitiska insatser, inte minst i form av omskolning, om besvärande störningar i sysselsättningen skall kunna förhindras. Den arbetsmarknadspolitiska omskolningsverksamheten får därigenom i nuvarande läge i hög grad prägeln av strukturpolitiska insatser som sammanfaller med dess huvudsyfte att motverka arbetslöshet. Regeringen har i anslutning till riksdagens nämnda beslut utfärdat en särskild arbetsmarknadskungörelse. Bestämmelser om bristyrkesutbildningen, vilken som nämnts har karaktären av försöksverksamhet, har meddelats i ett brev till arbetsmarknadsstyrelsen. Arbetsmarknadsstyrelsen har utfärdat tillämpningsföreskrifter = till arbetsmarknadskungörelsen. Enligt dessa föreskrifter får omskolning användas för att underlätta övergången till ett annat yrke, även om en faktisk arbetslöshetssituation inte har uppkommit, bl.a. när en bedömning av sysselsättningsförhållandena på längre sikt klart ger vid handen, att sådan övergång är nödvändig för att trygga den enskildes sysselsättning. Det ankommer på vederbörande tjänsteman hos arbetsförmedlingen att göra de undersökningar som erfordras för att klarlägga om den angivna förutsättningen föreligger. I det förut nämnda brevet till arbetsmarknadsstyrelsen om bristyrkesutbildningen medges att sådan utbildning får anordnas beträffande yrken inom verkstadsindustrien, byggnadsindustrien och vårdområdet, för att utbilda maskinsnickare, kvalificerad personal inom pappersoch massaindustrien samt personal för automatisk databe handling. Med hänsyn till dagsläget inom byggnadsindustrien har arbetsmarknadsstyrelsen träffat överenskommelse med parterna på arbetsmarknaden av innebörd att man vid rekrytering till kurser för träoch betongarbetare skall ge företräde åt övriga byggnadsarbetare. Endast i den mån tillräckligt antal sökande av denna kategori inte kan rekryteras till viss planerad kurs får arbetslösa av andra yrkeskategorier antas. I övrigt gäller beträffande urvalet av sökande att vem som helst som har fyllt 21 år kan komma i fråga till utbildning oavsett från vilket yrke eller vilken bransch vederbörande kommer. Det avgörande är de personliga kvalifikationerna för avsedd utbildning. Arbetsmarknadsstyrelsen har ålagts att senast den 15 januari 1967 inkomma till inrikesdepartementet med redogörelse för försöksverksamheten under innevarande kalenderår och senast den 1 september 1967 för verksamheten under budgetåret 1966/67. Det kan nämnas att de av regeringen utfärdade föreskrifterna i huvudsak överensstämmer med ett förslag av arbetsmarknadsstyrelsen. Detta förslag har tillstyrkts av Samarbetsdelegationen för omskolningskurser och fastställts av arbetsmarknadsstyrelsen i plenum den 10 juni 1966. I arbetsmarknadsstyrelsen är som bekant arbetsmarknadens parter representerade. Arbetsmarknadsstyrelsen har genom olika undersökningar av sysselsättningsförhållandena bland dem som genomgått kurser sökt belysa utfallet av den bedrivna omskolningsverksamheten. En ny specialundersökning planeras f.n. Denna undersökning är avsedd att kartlägga sysselsättningsförhållandena för dem som slutade sin utbildning i mars och april 1963. Syftet är att ge upplysning om utbildningsverksamhetens långsiktiga effekter. Arbetsmarknadsstyrelsen har vidare i samråd med statskontoret gjort upp ett program för att fortlöpande få fram statistiska uppgifter angående arbets placeringen för dem som har genomgått arbetsmarknadsutbildning. Programmets tekniska detaljer håller nu på att utformas. Jag räknar med att vi genom detta undersökningsprogram skall få till stånd en kontinuerlig, systematisk redovisning beträffande utfallet av omskolningskurser med olika yrkesinriktning och olika uppläggning. Det bör även vara möjligt att med en dylik fortlöpande redovisning samordna mera djupgående specialundersökningar. Inom =<:inrikesdepartementet övervägs f. n. vilka ytterligare undersökningar och formerna för deras samordning med övrig utredningsverksamhet på arbetsmarknadsområdet som kan vara erforderliga.